Herr talman! Likhet inför lagen är väl något som vi i Sverige försöker att ha som rättesnöre. Oavsett samhällsklass, politisk tillhörighet eller ekonomiska förutsättningar har målsättningen varit att inför domarskranket skall det vara jämlikhet. Sedan vet vi att det i den allmänna debatten gärna diskuteras om så verkligen varit och är fallet. Men jag tycker att just en fri debatt om sådana här spörsmål på sitt sätt bör vara en ledstjärna för våra domare att döma så rättvist som det nu går. Jag vill nog påstå att vår rättsordning innehåller och att de rättsvårdande organ som samhället ställer till förfogande uppfyller i väsentlig grad kravet på ett tillfredsställande rättsskydd för den enskilde. Sedan skulle man naturligtvis önska att vi kunde komma fram till en förenkling och därmed också till större effektivisering inom vårt domstolsväsen. Små enkla rättsfall skulle t.ex. snabbare kunna klaras upp. Men den av alla omfattade principen om likhet inför lagen kan inte omsättas i verklighet, om människorna måste avstå från att bevaka sin rätt och söka råd av biträden i rättsliga angelägenheter därför att de saknar medel för att bära de kostnader som kan uppkomma. Att detta i dag förekommer i stor utsträckning är alldeles uppenbart. Den utbyggnad av samhällets rättshjälp som föreslås i propositionen 4 möter ett länge känt behov och måste därför hälsas med tillfredsställelse. Arbetet för en vidgad rättshjälp har inte minst här i riksdagen varit påtagbart. Ur en centermotion från 1965 vill jag citera följande: ”Grundsatsen att i dagens samhälle envar skall åtnjuta rättssäkerhet bör betraktas som självklar och den förutsätts även i praktiken vara genomförd. Det torde emellertid kunna ifrågasättas om på alla områden så verkligen är fallet. En viktig förutsättning för rättssäkerhetens bestånd är bl.a. att envar — oberoende av ekonomisk ställning — har möjlighet att i förekommande fall hävda sina intressen inför domstol. Även om den som har rätten på sin sida enligt reglerna för rättegångskostnadsersättning kan påräkna att få sina rättegångskostnader ersatta av motparten, är förhållandena på området knappast tillfredsställande. Hänsyn till den enskildes trygghet motiverar nämligen att man kan tillgripa rättegång även i de fall då dennas utgång ej kan med säkerhet förutses. Till yttermera visso är den tappande parten understundom ur stånd att betala motpartens kostnader.” Så långt centermotionen. Och yrkandet i motionen var att en utredning skulle framlägga förslag om att utöka den enskildes rätt till kostnadsfri process. Jag tar motionen från 1965 som exempel på intresse från vårt håll för att få en bättre lösning på just rättshjälpen. Jag gör det också därför att det var det året som jag kom till riksdagen, och jag hade själv en viss beröring med denna motion. Jag vet dock att vårt parti liksom alla partier här i riksdagen aktualiserade detta problemkomplex mycket tidigare än 1965. Vi vet också att det under årens lopp har företagits flera utredningar, som har berört det allmännas rättshjälp. Utredningarna har gällt både den fria rättegången och den utomprocessuella rättshjälpen. Vad som i första hand framstår som otillfredsställande med den nuvarande ordningen är att endast de ekonomiskt sämst ställda kan få rättshjälp, vare sig det är fråga om fri rättegång eller biträde genom rättshjälpsanstalt eller enligt s.k. Jämtlandssystemet. Det är alltså en begränsad befolkningsgrupp som kan påräkna fri rättegång, medan betydande samhällsskikt uteslutes från denna möjlighet utan att fördenskull ha råd att bära de ofta dryga kostnader som en process medför. Det förslag vi i dag har att ta ställning till bygger på tidigare utredningsmaterial som bakats in i den departementspromemoria som färdigställts inom justitiedepartementet. Remissbehandlingen av promemorian försiggick, som redan sagts, av en ganska stark kritik, och remisskritiken har i betydande omfattning beaktats i åtskilliga hänseenden i den nu föreliggande propositionen. Reformen innebär att rättshjälp får lämnas i rättslig angelägenhet, oberoende av om denna behandlas vid domstol eller annan myndighet. Att rättshjälp också kan avse rådgivning eller biträde i angelägenhet som inte är föremål för behandling vid myndighet tycker vi är bra. Vi ansluter oss i princip också till departementschefens förslag att den rättsökande efter förmåga skall bidra till kostnaderna för allmän rättshjälp. Kostnadsbidraget som den enskilde skall bidra med beräknas efter årsinkomst och försörjningsbörda enligt vissa schabloner. Från centerpartiets sida kan vi godta förslaget till väsentlig del men har en del som vi ser det viktiga förslag till ändringar och kompletteringar. Jag skall här redogöra för reservationen 6 som behandlar rättshjälp åt näringsidkare. Departementspromemorian var starkt negativ till företagarnas möjlighet att erhålla rättshjälp. Det skulle vara synnerliga skäl som i så fall skulle skapa denna möjlighet. En rad remissinstanser har, som framgår av propositionen, avstyrkt denna inskränkning eller anlagt starkt kritiska synpunkter på förslaget. Det är en rad tunga remissorgan som handlat så: JK, RÅ, högsta domstolen, fem hovrätter, LRF, Sveriges hantverksoch industriorganisation m.fl. I propositionen har man i viss mån hörsammat denna kritik, och formuleringen har blivit att ”särskilda skäl” skall föreligga för att rättshjälp skall utgå till denna grupp av medborgare — i promemorian var det ”synnerliga skäl”. Även om möjligheterna till rättshjälp sålunda i viss mån ökat i regeringsförslaget jämfört med promemorian finner vi dem inte tillräckligt beaktade. Vi begär i reservationen nya överväganden och förslag beträffande rättshjälp åt näringsidkare. Särskilt bör man beakta att rättshjälp inte längre kommer att vara förbehållen de sämst ställda utan skall komma även högre inkomsttagare till del — den övre gränsen går mellan 56 000 och 72 000 kronor i årsinkomst, beroende på försörjningsbörda, och det finns vissa jämkningsregler för speciella förhållanden. Undantaget för näringsidkare kan med hänsyn härtill inte anses rimligt. Flertalet småföretagare kommer i dag inte upp i dessa inkomster. Utskottet skriver att rättshjälpen i första hand bör ge skydd vid oförutsedda händelser som berör den enskildes personliga och ekonomiska förhållanden. Det är i och för sig riktigt, men för t.ex. egenföretagaren är det som regel ingen skillnad mellan anställningsförhållande och företagsamhet. Det är, såsom framhålls i reservationen, ”inte mindre angeläget att en näringsidkare i små ekonomiska omständigheter bereds möjlighet att ta till vara sin rätt i fråga om sin näring än att han erhåller bistånd i fråga om sina rent privata angelägenheter”. Vi är helt införstådda med att speciella faktorer måste beaktas vid rättshjälp i näringsverksamhet. Därför har vi inte omedelbart begärt lagtext i det speciella fallet utan först krävt en översyn. Med detta yrkar jag bifall till reservationen 6. Så till sist några ord om en förenkling inom rättegångsväsendet — jag nämnde den i början av mitt anförande. Centern har i anslutning till propositionen väckt en motion som bl.a. tar upp dessa spörsmål. Det är ett välkänt förhållande att vår rättegångsordning med alla dess förtjänster är både långdragen och kostnadskrävande. Det är enligt motionärernas mening nödvändigt att dessa frågor ägnas uppmärksamhet och att man inom processordningens ram söker åstadkomma reformer som kan nedbringa både tidsutdräkten och kostnaderna. Detta är så mycket mera angeläget som rättshjälpsreformen i sig kan antas medföra ett ökat antal rättegångar. I propositionen tas dessa problem upp, och departementschefen anför att man i departementet tagit upp dessa frågor och ämnar framlägga förslag inom en inte alltför avlägsen framtid. Utskottet har också gjort en välvillig skrivning om motionens syfte. Vi är därför nöjda. Herr talman! Övriga reservationer som centerns representanter i utskottet har undertecknat kommer herr Polstam att redogöra för. De gäller dels landstingens huvudmannaskap för de nya advokatbyråerna, dels förnyad prövning av frågan om central myndighet för rättshjälpen.

Herr talman! Det har funnits ett genomgående tema i de hittills hållna anförandena. Samtliga talare har intygat det stora behovet av den rättshjälpsreform vi nu har att besluta om och gemensamt slutit upp kring grundprinciperna för förslaget. Justitieministern gjorde för en stund sedan en sammanfattning av förslaget, och jag antar därför att kammaren efter en lång arbetsdag håller mig räkning för att jag inte ger mig in på en redovisning av vad förslaget innebär. Men jag skulle personligen vilja i likhet med så många andra intyga min stora tillfredsställelse över att detta förslag har framlagts. Det är verkligen en efterlängtad reform. Jag kan säga detta inte bara därför att jag har suttit i det gamla första lagutskottet och vid flera tillfällen varit med om att uttrycka vår önskan om att så småningom få en sådan här reform förelagd riksdagen, utan också därför att jag under en ganska lång följd av år haft min yrkesverksamhet förlagd till en rättshjälpsanstalt. Jag kan alltså intyga att det har funnits ett mycket stort behov av att få en utvidgad rättshjälp. Möjligheten hittills att få rättshjälp har varit förbehållen de ekonomiskt sämst ställda vare sig det har gällt processuell rättshjälp eller utomprocessuell rättshjälp. En annan olägenhet som också har varit djupt kännbar är att man inte har haft en verklig valfrihet ens om man har haft denna rätt till rättshjälp. Antingen har det i det landstingsområde där man varit bosatt funnits en landstingsstyrd rättshjälpsanstalt eller också har man varit hänvisad till att anlita yrkesutövande advokater enligt det s.k. Jämtlandssystemet, men man har inte haft möjlighet att välja det ena eller det andra. Jag tycker att vi skall hålla lika styvt på båda principerna och att det skall råda likhet inför lagen på det sättet att ingen skall av ekonomiska skäl utestängas från möjlighet att skaffa sig hjälp. Ingen skall heller vara hänvisad till att välja en speciell advokat. På den punkten håller jag fullkomligt med fru Kristensson, fastän jag drar en annan slutsats. Valfriheten innebär också att man skall ha frihet att icke välja en fritt yrkesutövande advokat utan om man så önskar få vända sig till en av det allmänna driven advokatbyrå.

Jag tror att detta är en viktig grundprincip. De reservanter som står för reservationen 2 har också godtagit tanken att valfriheten kräver att det skall finnas möjlighet att anlita både enskild advokat och en av samhället driven advokatbyrå. Men såväl i reservationen 1 av fru Kristensson och herr Schött som i reservationen 2 av herr Dockered m.fl. har man enat sig om att yrka att huvudman för de offentliga rättshjälpsbyråerna skall vara landstinget. Jag vill i det sammanhanget understryka att vi i utskottet under behandlingen av detta ärende fick upplysningen att Landstingsförbundet enhälligt har uttalat sin anslutning till propositionens förslag och att man alltså inte har några invändningar mot att förlora huvudmannaskapet för rättshjälpsbyråerna. Herr Ernulf beklagade visserligen att Landstingsförbundet inte haft möjlighet att yttra sig över reservanternas förslag. Om vi skulle gå in på sådana tankegångar skulle vi väl aldrig få ett ärende i hamn. Det har tydligen inte funnits något önskemål från Landstingsförbundet att behålla huvudmannaskapet i detta fall, och det tycker jag att vi skall fästa stort avseende vid. Det väsentliga för mig och utskottsmajoriteten har varit att det finns ett behov av ett enhetligt system över hela landet. Möjligheten att få rättshjälp skall inte vara beroende av i vilket län man bor. Staten bör därför vara huvudman. Eftersom det förutsätts att staten skall stå för kostnaderna är det också rimligt att staten skall ha huvudmannaskapet. På dessa grunder har utskottsmajoriteten anslutit sig till propositionens förslag och avstyrker följaktligen reservationerna 1 och 2. Sedan är frågan vad de statliga advokatbyråer som föreslås i propositionen skall kallas. I reservationen 3 av fru Kristensson och herr Schött yrkas att de inte skall benämnas advokatbyråer utan kallas rättshjälpsbyråer. Vi skall hålla i minnet att vi här i landet med advokat menar en jurist, som uppfyller de kvalifikationer som har angivits i rättegångsbalken 8 kap. 2 § och i Advokatsamfundets stadgar. Även i landstingens nuvarande rättshjälpsbyråer är föreståndaren advokat liksom flertalet av hans medhjälpare. Det råder alltså ingen skillnad i fråga om meriter och skicklighet mellan advokater vid en offentlig byrå och advokater vid en enskild advokatbyrå. Såvitt jag kan förstå skulle resultatet av ett bifall till vad fru Kristensson och herr Schött har föreslagit bara bli att man skulle bibringa allmänheten den föreställningen att det är någon gradskillnad i skicklighet och duglighet mellan jurister som arbetar på en offentlig byrå och jurister som arbetar på en privat byrå. Eftersom vi har hävdat att här skall råda konkurrens på lika villkor och att den hjälp som erbjuds vid en statlig byrå skall ha exakt samma värde för den rättssökande som den Nr 86 hjälp vilken erbjuds vid en enskild byrå, har utskottet stannat för att Onsdagen den godta benämningen advokatbyrå. 24 maj 1972 I reservationen 4 har fru Kristensson m.fl. tagit upp frågan om vilken myndighet som skall vara centralmyndighet för rättshjälpen. Reservanterna har accepterat tankegången att vi skall ha en centralmyndighet, om det nu blir fråga om ett statligt huvudmannaskap, men anser att de inte kan följa propositionens förslag om att denna centralmyndighet skall sortera under det nyligen beslutade domstolsverket. Av rent praktiska skäl om inte annat anser utskottsmajoriteten att man bör godta förslaget att domstolsverket skall vara centralmyndighet. Men det finns heller inga principiella invändningar, eftersom det är fråga om administrativa uppgifter, som mycket väl kan skötas av domstolsverket. Att man då skulle inrätta ett särskilt fristående verk kan inte komma i fråga. I reservationerna 5 och 6 behandlas möjligheten för ideell förening att erhålla rättshjälp samt rättshjälp åt näringsidkare. I båda fallen anser utskottsmajoriteten att man bör följa propositionens förslag och inte ge fri rättshjälp åt juridiska personer. När jag läste motionen och hörde pläderingen för reservationen 5, vari uppräknas vissa ideella föreningar som särskilt skulle kunna vara i behov av fri rättshjälp, gjorde jag den reflexionen att det finns ganska starka skäl för att inte driva saken längre. Det finns ingen anledning att ge fri rättshjälp åt allehanda pressure groups, som har tagit till sin uppgift att på snart sagt varje område bekämpa myndigheterna. Det är gruppernas fulla rätt i ett fritt samhälle, men det är väl mycket begärt att vi genom att ge dem fri rättshjälp skall ge dem möjligheter att driva sin verksamhet in absurdum. När det gäller ideella föreningar må det vara nog att veta att varje enskild medlem, om han uppfyller villkoren i övrigt, givetvis har rätt till rättshjälp såsom alla andra. Det borgar för att de såsom enskilda samhällsmedlemmar kan skaffa sig sin rätt. När det sedan gäller rättshjälpen åt näringsidkare delar jag helt departementschefens uppfattning. Han har i kommentarerna uttryckt en klar uppfattning att det inte är fråga om att undanhålla sådana små näringsidkare fri rättshjälp som i själva verket står de vanliga löntagarna ganska nära. Det är därför han har mildrat uttrycket från ”synnerliga” till ”särskilda” skäl. Med den exemplifiering han har gjort tycker jag egentligen att reservanterna och även motionärerna som har tagit upp den här frågan borde vara nöjda. Bl. a. i motionen 1469 har det nämligen framhållits att just de små näringsidkarna i mycket små och blygsamma ekonomiska omständigheter rimligen inte bör lämnas utan möjlighet att få samhällets rättshjälp. Och det skall de få, enligt den exemplifiering som gjorts. Utskottsmajoriteten har uppfattat det hela på det sättet och i sin skrivning framhållit att det bör finnas möjligheter, med nuvarande bestämmelser, att ge hjälp i de ömmande fall där det kan vara berättigat. Vi har dessutom anfört att vi får följa utvecklingen och vinna erfarenheter av hur lagstiftningen kommer att utfalla i praktiken. Man kan inte begära att en sådan här lag från början skall vara helt fri från brister. Man gör onekligen den reflexionen att reservanterna — från den tidigare mycket snävt tilltagna samhälleliga rättshjälpen, som bara gällde 169 de ekonomiskt sämst ställda i samhället — går in för att få bokstavligt talat allting; ”från intet allt vi vilja bli”, för att citera en välkänd kampsång. Man talar om att det här förslaget i själva verket inte är så märkvärdigt som det låter, men redan med den utformning det nu har innebär förslaget ett mycket stort steg framåt, mot förverkligandet av likhet inför lagen på detta speciella område. I reservationen 7 har reservanterna tagit upp frågan om vilken instans som skall vara beslutande organ i fråga om förordnande om biträde m.m. Enligt nu gällande regler är det domstolarna som har att bevilja fri rättegång och förordna om rättegångsbiträde. Enligt propositionsförslaget kommer domstolarnas rätt att förordna biträde och bevilja fri rättegång att kvarstå i brottmål, men i övriga fall skall rättshjälpsnämnderna besluta. Reservanterna tycker att man i alla mål som skall handläggas av domstol skall överlåta åt domstolarna att sköta dessa frågor. Vi har emellertid i utskottsmajoriteten påpekat att rättshjälpen, med införandet av den föreslagna lagstiftningen, kommer att utvidgas avsevärt. Eftersom det i regel är på det sättet att advokaternas uppgift inte är att försöka leda ett ärende fram till process utan att försöka undvika processer får man räkna med att ett mycket stort antal ärenden kommer att bli sådana där rättshjälpsnämnderna helt naturligt beslutar om fri rättshjälp och förordnar biträde. Det skulle vara rätt egendomligt om vi får ett system där i det ena fallet domstolen hade den här uppgiften och i det andra fallet rättshjälpsnämnden. I enhetlighetens intresse anser vi därför att man bör följa propositionens förslag. Sedan vill jag beröra den kontroversiella frågan om taxorna. Vi har fått ett klarläggande från departementschefen, som jag tycker borde tillfredsställa reservanterna. Det har nämligen blivit klarlagt att det här inte är fråga om ett snävt taxesystem, utan det är fråga om att fastställa normaltaxor för vanligen förekommande ärenden och mål, där man relativt säkert kan bestämma hur stor tidsåtgången kommer att bli och hur mycket arbete ärendet kommer att medföra. Man har emellertid också tagit i beaktande att det inte finns flera ärenden som är varandra lika, därför skall det finnas möjlighet att jämka taxorna uppåt och nedåt. Ibland kan det röra sig om ärenden av så enkel beskaffenhet att det inte finns skäl att tillämpa ens den fulla taxan. Det gör, tycker jag, att man med lugn kan godta propositionens förslag. Jag tror att det kommer att vara till stor fördel inte bara på det sättet att kostnaderna begränsas i de fall då fri rättshjälp utgår, utan taxesystemet kommer också att bli vägledande i alla de fall då biträde lämnas medborgare som på grund av alltför höga inkomster i och för sig inte är berättigade till samhällets rättshjälp. De kommer ändå i åtnjutande av den trygghet som ett fastare taxesystem innebär. Det ger en garanti för att man inte får betala oskäliga kostnader för den hjälp man behöver. Herr Johansson i Växjö tog vidare upp en fråga på vad sätt man i övrigt skulle kunna nedbringa kostnaderna genom att förenkla rättegångsförfarandet. Han hade inget att invända emot vad utskottet här skrivit ihop sig om. Det pågår nu på flera håll utredningsarbete som gör att vi väl inom kort kommer att få ett förslag, som syftar just till en sådan ordning som herr Johansson efterlyste. Det är naturligtvis en väg som vi bör försöka gå så långt som det är möjligt, ty det är inte bara ett intresse för samhället att kostnaderna för rättegångar och rättshjälp nedbringas utan också ett intresse för den enskilde medborgaren att, i den mån han med egna medel skall bidra till kostnaderna, inte behöva betala mer än vad som är nödvändigt. Jag tror att jag därmed har gått igenom de punkter som berörts i den hittills förda debatten, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan i dess helhet och alltså avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Fröken Bergegren avvisade kravet i reservationen 5, som jag förespråkade, om möjlighet i vissa fall för ideell förening att få rättshjälp. Hon betecknade därvid de grupper som det var fråga om, dvs. aktionsgrupper, byalag och miljögrupper, som påtryckningsgrupper, pressure groups, med uppgift att bekämpa myndigheterna. Jag tycker, herr talman, att detta är en oberättigat hård beskrivning av dessa grupper, som många gånger består av verkligt ideellt sinnade människor som vill slå vakt om t.ex. vår miljö. Deras uppgift är ju inte att bekämpa myndigheterna; deras uppgift är att värna miljön. Att de då kan komma i konflikt med myndigheter, som inte vill tillgodose dessa intressen, anser jag inte bör leda till sådana bedömningar som fröken Bergegren här gör.
Herr talman! Fröken Bergegren talade i sitt anförande mycket positivt om småföretagare, och hon hade samma uppfattning i utskottet. Jag sade också i mitt anförande att jämförd med promemorian är propositionen mera positiv till möjligheten för företagare att få rättshjälp. Det borde enligt min mening inte ha varit omöjligt för socialdemokraterna i utskottet att i stort gå med på den skrivning reservanterna stannat för här. Man kunde exempelvis ha sagt att det i princip inte är någon skillnad på en småföretagare och en löntagare i allmänhet. Med en sådan skrivning hade vi varit överens.
Herr talman! Utskottets ärade vice ordförande tog upp den viktiga frågan om den enskildes valfrihet när det gäller att vända sig till advokat. Jag tycker fortfarande, som jag sade till justitieministern tidigare, att valfriheten egentligen innebär att man skall ha rätt att vända sig till den advokat som man vill, till den som man vet är specialist just på det område inom vilket de problem ligger som man vill ha lösta. Orättvisorna ligger i det nuvarande ekonomiska systemet. En förbättring av detta system ger möjligheter för människor att söka en advokat som de har förtroende för. Det är i detta som valfriheten ligger och inte i det som fröken Bergegren nämnde, att man skall ha rätt att också kunna välja en Vi har naturligtvis olika principiella uppfattningar om statliga advokatbyråer. Jag tycker fortfarande att det är principiellt riktigt att i en demokratisk stat ha en fri och obunden advokatkår. Jag fruktar att det med den prisledande och kostnadskontrollerande funktion som de allmänna advokatbyråerna skall få kommer att bli en utveckling som så småningom leder till en krympande sektor av fria företagare, och det skulle vara djupt olyckligt. När det gäller beteckningen advokatbyrå vet jag inte om man egentligen eftersträvar en förväxling mellan en offentlig byrå och en fri företagare. Annars tror jag att det vore bra för allmänheten att veta om det är en fri företagare man går till eller om det är en offentlig anstalt man söker. Jag tycker alltså fortfarande att det är bra om man också i benämningen av byråerna kan åtskilja en offentlig institution från en privatpraktiserande advokat, bortsett från det som jag sade förut om att advokattiteln normalt sett används för fria yrkesutövare. Det finns inte anledning att frångå den hittillsvarande ordningen att domstolarna skall pröva ansökningar om rättshjälp och förordna biträde i mål och ärenden vid domstol. Jag undrar om inte den praktiska situationen blir sådan att ärendet hos advokaten i många fall kommer att ha hunnit så långt innan kostnadsbidragets maximum har nåtts att frågan, när det blir aktuellt att förordna biträde, kanske redan har kommit till domstol. Då är det naturligt att domstolen förordnar biträde. Fröken Bergegren talar om att det skulle vara en trygghet med ett fastare taxesystem. Jag tror för min personliga del att tryggheten för den enskilde ligger i att veta att den advokat som företräder hans intressen verkligen ägnar tid och omsorg åt ärendet så att det får en sakligt riktig bedömning.
Herr talman! Jag tror, fru Kristensson, att vi i valfriheten nog också måste lägga in att vi skall ha rätt att slippa anlita enskild advokat om vi föredrar att vända oss till en statlig advokatbyrå. Det tycker jag är den verkliga valfriheten. Sedan skall man naturligtvis också ha möjlighet att välja den advokat som man har förtroende för, men med det föreslagna systemet skapar man ju förutsättningar för det så långt det är möjligt. När det gäller benämningen på de statliga advokatbyråerna vill jag säga att allmänheten säkerligen inte kommer att sväva i okunnighet om vad som är den statliga byrån och vad som är enskild advokatbyrå. Jag tror inte det blir någon förväxling där. Fru Kristenssons farhågor för att de statligt anställda advokaterna inte skall ha samma oberoende ställning är betydligt överdrivna. Vi skall komma ihåg att det vid landstingens nu existerande rättshjälpsbyråer ofta har hänt att advokaterna har fått föra talan mot sin egen huvudman i sina klienters intresse, och det har aldrig förekommit någonting som tyder på att de på något sätt skulle ha känt sig beroende i det avseendet, utan de har tillvaratagit sina klienters intressen enligt god advokatsed. Till herr Johansson i Växjö skulle jag vilja säga att jag fick ett erkännande att propositionsförslaget har tagit fasta på remisskritiken av departementspromemorian, och det är ju ändå propositionen vi nu har att ta ställning till. Med propositionens skrivning och med det förtydligande vi nu har fått tycker jag att de berättigade krav som näringsidkarna kan ha att ställa har blivit tillgodosedda. Vi kan ändå inte gå så långt att vi ger oinskränkt rätt åt näringsidkarna att få rättshjälp. Normalt ingår det i de risker man får ta i sin näringsverksamhet. Herr Ernulf! Jag vill visst inte påstå att alla ideella föreningar har till huvudsyfte att bekämpa myndigheterna och det allmänna, men åtskilliga av dem har vissa tendenser som gör att man kanske bör tänka sig för. Herr Ernulf medgav ju själv i sitt första inlägg att det här inte är några lättlösta problem, och därför tycker jag att vi, när vi nu ändå tar ett så stort steg som vi gör i och med den här reformen, gott kan lugna oss och se hur utvecklingen blir innan vi förordar ytterligare ett steg.
Herr talman! Även jag hälsar det här förslaget om utbyggnad av samhällets rättshjälp med tillfredsställelse. Det är ju ett länge känt behov som nu fylls, men jag skall inte fördjupa mig i någon längre historieskrivning, eftersom en sådan i viss utsträckning redan har gjorts. I stället skall jag gå direkt på ett par sakfrågor som de borgerliga reservanterna har en något avvikande syn på i förhållande till utskottsmajoriteten. Eftersom det mesta kanske ändå redan har sagts skall jag bli ganska kortfattad. Det gäller först reservationen 2. Det är tillfredsställande att alla parter är eniga om att de rättssökande skall ha möjlighet att fritt välja advokat. De fritt yrkesutövande advokaterna och andra privatpraktiserande jurister skall således kunna anlitas inom rättshjälpsområdet på samma sätt som hittills. Som ett led i denna valfrihet bör det då också finnas advokatbyråer som drivs av det allmänna. Det finns nämligen många människor som i rättsangelägenheter gärna vänder sig till en sådan byrå, och den möjligheten bör då givetvis finnas. Av erfarenhet vet jag personligen att många människor som inte är mindre bemedlade blivit besvikna just över att inte ha fått anlita de hittillsvarande rättshjälpsanstalterna. Nu försvinner den olägenheten, och det är bra. För att tillgodose behovet av allmänna advokatbyråer — och det behovet bedöms ju öka efter reformens ikraftträdande — föreslås nu inrättandet av en allmän byrå i varje län. I vissa län finns det emellertid redan två byråer, och jag utgår ifrån att ingen ändring sker där. När det sedan gäller formerna för tillhandahållande av allmän rättshjälp har vi reservanter — som även nämnts av utskottsordföranden — stannat för ett utbyggande av de nuvarande rättshjälpsanstalterna till allmänna advokatbyråer, även om inte alla reservanter är eniga om namnet. Flera remissinstanser har samma uppfattning, och genom ett sådant här system tror vi att man får större möjligheter att bättre tillvarata erfarenheterna från de nuvarande rättshjälpsanstalterna. - När det gäller huvudmannaskapet för de allmänna advokatbyråerna har vi således stannat för att landstingen även i fortsättningen skall svara för detta. Det medför då en stark garanti för att man får en fri och gentemot statsmakterna oberoende advokatkår, och det är väsentligt för vår rättsordning. Vi har också i reservationen 2 erinrat om att första lagutskottet år 1968 skrev i anledning av en motion om en fast organisation av statsanställda offentliga försvarare att det från psykologisk synpunkt måste vara värdefullt att den tilltalade — som nu är fallet — kan anförtro sig åt en offentlig försvarare med oberoende ställning gentemot myndigheterna. Även om landstingen nu får huvudmannaskapet för de allmänna advokatbyråerna bör kostnaderna för rättshjälpen i det nya systemet helt täckas av staten. Kostnadskontrollen kan säkert ske på ett betryggande sätt. Landstingens arbete är ju också föremål för insyn, och redan nu utgår statsbidrag, och den kostnadskontrollen har väl aldrig ifrågasatts. Om landstingen blir huvudmän innebär det också att nya överväganden med anledning av reservationen 2 bör göras i departementet och förslag lämnas till riksdagen senast under vårsessionen 1973. Fröken Bergegren sade att Landstingsförbundet inte har någonting emot att mista huvudmannaskapet för rättshjälpsanstalterna eller de allmänna advokatbyråerna. De har säkert utgått från propositionen, och där fanns ju inget annat förslag. Det är kanske inte uteslutet att det hade blivit ett annat resultat om Landstingsförbundet hade haft det här alternativet att bedöma, precis så som herr Ernulf förutskickade. Reservationen 4 gäller centralmyndighet för rättshjälpen. Det torde stå klart att en sådan centralmyndighet erfordras, men storleken och uppgifterna bör enligt vår mening bli begränsade. Propositionens förslag innebär — som departementschefen i dag också har framhållit — att centralmyndighetsfunktionen skall utövas av det nya domstolsverket, som ju riksdagen i år har fattat beslut om att inrätta. Mot det vill jag säga att man starkt kan ifrågasätta lämpligheten av att sammanföra de allmänna advokatbyråerna och domstolarna under samma administrativa centralmyndighet, eftersom rättshjälpsanstalterna bör inta en självständig ställning i förhållande till domstolarna. När det gäller rättshjälpsnämnderna finns det ett behov av ett organ som kan dra upp riktlinjerna för nämndernas kostnadsprövning och prövning av kostnadsbidragen samt verksamheten i övrigt. Ett sådant centralt organ är också motiverat av behovet av fullföljdsinstans i sådana frågor där talan får föras mot rättshjälpsnämndernas beslut. Mot denna bakgrund anser vi att det bör inrättas ett centralt organ för begränsade uppgifter enligt vad som har framförts i reservationen 4. Ett sådant organ med begränsad storlek och uppgift skulle då kunna utgöra en central myndighet för hela rättshjälpen, kanske i form av en central rättshjälpsnämnd. Beträffande reservationen 9, slutligen, har jag inget att anföra utöver vad herr Ernulf har sagt. Detta instämmer jag i, och med det klarläggande som justitieministern har gjort med instämmande av fröken Bergegren finns det inte mycket mer att tillägga beträffande den reservationen. Jag ber således, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2, 4, och 9 vid justitieutskottets betänkande nr 12.

Herr talman! Det förslag till rättshjälpslag som riksdagen i dag står i begrepp att anta är, som flera talare tidigare har sagt, betydelsefullt i många avseenden, kanske främst därför att vi nu äntligen står inför en lösning på problemet hur samhällets rättshjälp skall utformas för att alla medborgare som anser sig behöva rättshjälp också skall komma i åtnjutande av den och ingen av ekonomiska skäl måste avstå från den. Hittills har det ju varit så att endast de som haft tämligen begränsade inkomster har kunnat komma i åtnjutande av den allmänna rättshjälpen, vilket har gjort att många människor, som inte kunnat få rättshjälp, av ekonomiska skäl ibland har haft svårt att tillvarata sina intressen i rättsliga sammanhang. Även om principen med utvidgad rättshjälp är riktig och överensstämmer med det krav vi från moderat håll under tidigare år har rest, nämligen att ekonomiska hinder för människorna att få rättshjälp måste undanröjas, finns det en hel del anmärkningar att göra på grund av den utformning som lagförslaget har fått. Jag skall här, herr talman, bara ta upp några av dem. En av de väsentliga frågorna i lagen gäller inrättandet av statliga advokatbyråer. Det föreslås i propositionen att sådana skall inrättas över hela landet. Detta är något principiellt nytt, eftersom vi för närvarande saknar statliga advokatbyråer i vårt land, om vi bortser från den statliga rättshjälpsanstalten i Tornedalen, som ju har tillkommit av speciella skäl. Däremot har vi ett antal i kommunal — huvudsakligen landstingskommunal — regi drivna rättshjälpsanstalter. Skälen för inrättande av statliga byråer anges vara att utbyggnaden av rättshjälpen kommer att öka efterfrågan på biträde i rättsliga angelägenheter i så stor utsträckning att behovet inte kan tillgodoses inom de nuvarande rättshjälpsanstalternas ram och inte heller inom de enskilda advokatbyråernas ram. Vidare sägs att principen om det fria advokatvalet gör att medborgaren också bör kunna få vända sig till en statligt anställd advokat. Jag kan emellertid inte se att detta är nödvändigt. Jag anser att man bör ställa upp åtminstone två förutsättningar här. För det första skall det finnas så många som går medborgarna till handa med biträde i rättsliga angelägenheter som svarar mot efterfrågan. För det andra har de juridiska biträdena, dvs. i allt väsentligt advokatkåren, sådana arbetsuppgifter att de måste stå fria, obundna och självständiga gentemot statsmakten — inte för sin egen skull, utan för sina klienters skull. Vi har tidigare i dag diskuterat pressens roll och situation i samhället och varit överens om hur nödvändigt det är med en fri och obunden press. I viss utsträckning kan man jämföra advokatkårens ställning i en modern demokrati med dagspressens. Vi är överens om att det på pressens område måste finnas frihet att välja mellan olika alster, men fördenskull är det ingen som hävdar — i varje fall inte med någon större kraft — att ett av alternativen skulle vara statligt ägda och utgivna tidningar. Det allmännas rättshjälp fungerar enligt min erfarenhet — och jag har erfarenhet från åtskilliga domstolar — i nuvarande former ganska bra. Det finns all anledning att behålla dessa former, att låta de av landstingen drivna rättshjälpsanstalterna fortsätta. Jag tror att man kan utgå ifrån att om det i något län, där det för närvarande inte finns rättshjälpsanstalt, skulle uppstå behov av en sådan därför att den enskilda advokatkåren inte räcker till för att bistå de rättshjälpssökande, så kommer vederbörande landsting att ta erforderliga initiativ. Jag har en ganska stor tilltro till landstingen och deras sätt att fungera. Enligt min mening saknas det skäl att i vårt land bygga upp en statligt anställd advokatkår, om detta inte behövs för att ge medborgarna erforderlig rättshjälp. Och med den organisation vi redan har för rättshjälpen här i landet — enskild och allmän — behövs det inte. Utskottet trycker med rätta på principen att fritt välja advokat men drar den som jag hävdar felaktiga slutsatsen att detta måste leda till att det skall kunna ske ett val mellan fritt yrkesutövande advokater och advokater på en av det allmänna driven advokatbyrå. Jag vill instämma i vad fru Kristensson tidigare anfört i den frågan. Det väsentliga för valet måste vara att det inom rimliga gränser finns tillräckligt många advokater att välja på, inte i vilken form den ene eller andre utövar sin verksamhet. Det är först när erforderlig rättshjälp inte står att få som det allmänna — utöver de rättshjälpsanstalter som redan finns — bör inrätta sådana anstalter. Att nu, även om det skulle ske successivt, inrätta allmänna anstalter när man inte vet om det finns behov av dem kan inte vara rationellt. Att gå den väg som jag har försökt skissera vid utbyggnaden av rättshjälpen skulle också mer än vad justitieutskottet föreslår garantera att vi i framtiden får behålla en mot statsmakten fri och oberoende advokatkår. Får jag också, herr talman, säga några ord om reservationen 7, som gäller beslutande organ i fråga om förordnande av biträde m.m. Här behandlas fall som gäller att fråga om allmän rättshjälp har uppkommit i samband med att talan väckts vid domstol. Utskottet ifrågasätter, om det inte vore lämpligast att beslut om beviljande av fri rättegång och förordnande av biträde fattades av domstolen, men trots det kommer utskottet till att önskemålet om en enhetlig praxis gör att besluten i alla ärenden, både rättegångsärenden och utomprocessuella ärenden, bör fattas av samma myndighet, nämligen rättshjälpsnämnden. Jag tillåter mig säga att jag inte är övertygad om bärkraften i utskottets argumentation. Det vore opraktiskt, om domstolarna i de ärenden som anhängiggörs där måste överlämna frågan om rättshjälp skall meddelas eller inte, till en annan instans, och jag förmenar att det finns risk att det kommer att fördröja målens avgörande. Önskemålet om den enhetliga praxis som utskottet nämner kommer naturligtvis att tillgodoses ändå, i vart fall genom de mer eller mindre prejudicerande avgöranden som efter någon tid kommer att finnas. Vare sig avgörandena ligger på domstolen eller rättshjälpsnämnden skall det ju finnas möjligheter att överklaga det beslut som meddelas. Jag hävdar alltså, herr talman, att då frågan om rättshjälp uppkommer i mål och ärenden som är anhängiggjorda vid domstol skall det ankomma på domstolen att pröva frågan om rättshjälp samt om förordnande och entledigande av biträde. Herr talman! Jag har i detta inlägg begränsat mig till att ta upp två frågor i förevarande betänkande där det förekommer reservationer, och jag ber att få yrka bifall till dessa. Det är reservationerna 1 och 7.

Herr talman! Den proposition om allmän rättshjälp som vi nu diskuterar utgör enligt min mening en viktig reform som för att citera utskottet ”ytterst gäller den för ett rättssamhälle centrala principen om allas likhet inför lagen”. Jag har under ett antal år varit ledamot av styrelsen för Göteborgs stads rättshjälpsanstalt och upplever det som uppenbart otillfredsställande att människor i vad man skulle kunna kalla normala inkomstlägen i många fall av ekonomiska skäl inte vågat föra talan inför domstol av rädsla för att förlora och därmed åsamkas en stor ekonomisk förlust. Hittills har endast de ekonomiskt sett sämst ställda som haft tillgång till rättshjälp samt de förmögna kunnat föra talan vid domstol i ärenden av för dem fundamental betydelse. Det förslag vi nu har att besluta om undanröjer detta och utgör därför ett viktigt steg mot allas likhet inför lagen även utifrån ekonomiska utgångspunkter. I anslutning till Kungl. Maj:ts proposition om allmän rättshjälp har jag och herr Bergman väckt en motion, nr 1465, om att rättshjälpen skall utökas till att gälla även förfarandet vid tvångsskifte i anledning av hemoch äktenskapsskillnad och att rättshjälp skall omfatta kostnaderna för skiftesman vid bodelning.

Låt mig, herr talman, ge uttryck för förhoppningen att utskottets hemställan, och som vi hoppas riksdagens beslut, i denna fråga kommer att tillgodoses av Kungl. Maj:t, ty för den rättssökande allmänheten är just bodelningsfrågorna i många fall av ytterst komplicerad och kontroversiell natur. I samma motion har vi också krävt att ersättning som part blir skyldig att utge till skiljeman skall ersättas genom den allmänna rättshjälpen. Även i denna fråga ställer sig utskottet positivt till förslaget, men av ekonomiska skäl anser man sig inte kunna tillgodose detta förslag. Jag skulle därför vilja fråga utskottets talesman vad detta ur ekonomisk synpunkt skulle innebära för statskassan. Såvitt jag kan bedöma torde det bli ytterligt begränsade ekonomiska konsekvenser för statskassan, men just för de människor som berörs av detta kan det vara en stor kostnad. Utskottet hänvisar i detta sammanhang till domstolskommitténs nyligen avgivna betänkande, där förslag framläggs som till viss del — och det vill jag verkligen understryka — om än icke till fullo tillgodoser oss motionärer när det gäller kravet om rättshjälp till kostnader för skiljemän. Jag tycker att utskottet just med tanke på domstolskommitténs betänkande kunde ha tillgodosett det krav som vi har fört fram i motionen. Grundtanken i propositionens förslag är att den enskilde medborgaren skall beredas möjlighet att erhålla rättshjälp i sådana former att han har ekonomiska möjligheter att ta till vara sina intressen i rättsligt hänseende i olika sammanhang. En förbättrad rättshjälp är därför, som också framhålles i propositionen, ett viktigt led inte bara i strävandena att bereda den enskilde ett tillfredsställande rättsskydd utan också i arbetet på att skapa ökad jämlikhet mellan medborgarna och likhet inför lagen. Jag delar till fullo dessa värderingar. I motionen 1466 har Doris Håvik och jag framfört vissa erinringar mot det absoluta kravet på förskottsbetalning som propositionen ger uttryck för.

Vi har i motionen krävt att rättshjälpsnämnden i dylika fall skall kunna ge skäligt anstånd med betalning av kostnadsbidraget när särskilda skäl föreligger.

De frågor som vi aktualiserat i motionen har även uppmärksammats av lagrådet, som i likhet med oss motionärer pekar på den rättssökandes svårigheter i de fall då han själv ej har möjlighet att välja tidpunkt för sakens behandling. Om jag har tolkat utskottets skrivning rätt delar utskottet vår och lagrådets oro när det gäller förskottsbetalning med kort varsel. Utskottet hänvisar till att man i många fall i dag vid rättshjälpsanstalterna regelmässigt beviljar anstånd.

Även om utskottet anser att vad vi framfört i motionen inte behöver föranleda någon åtgärd från riksdagens sida, är utskottets uttalande ändå ytterst värdefullt.

Denna paragraf, som alltså fanns i promemorieförslaget, återfinnes inte i förslaget till rättshjälpslag.

Herr talman! Jag vill än en gång understryka att jag hälsar den här propositionen med stor tillfredsställelse och ser den som ett viktigt steg mot förverkligandet av principen om allas likhet inför lagen, som vi alla strävar efter. Jag förutsätter också att den reform som vi nu skall besluta om kommer att följas upp i framtiden och byggas ut i den utsträckning som erfarenheten visar att det behövs. Herr talman! Jag ber att på alla punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har yrkat avslag på den här propositionen. Utskottet har inte följt den linjen. Intresset här i kammaren under den debatt som hittills har förts har begränsat sig till ett antal ledamöter som inte skulle räcka till ett fotbollslag. Jag har därför en känsla av att det i fråga om denna — som det har sagts — oerhört viktiga reform inte finns någon möjlighet att övertyga en kammare, vars ledamöter kommer in helt spontant bara någon gång emellanåt.

Det skulle ha varit önskvärt att man, inte minst inom rättsväsendet men även inom alla andra myndigheter, hade kunnat få statsrådet Sträng till att ikläda sig 1920-talets finansminister Thorssons kappa och ta fram den geddesyxa som han vid ett tillfälle använde.

Det kan givetvis vara mycket tacknämligt att det hålls vackra tal. Ett samhälles ekonomi och resurser får ändå inte slösas bort på meningslösa institutioner, som man för all del förser med vackert tal men som innehållsmässigt påminner om Pettersson & Bendel. Jag har sagt att ingen vet vad detta kommer att kosta. Justitieministern säger att man skall få veta vad det kan kosta. Ja, man kan möjligen i taxorna få fram något om vad det kostar för den enskilde. Men det finns ingen som har angivit samhällets kostnader till följd av de slussar som vi öppnar i detta sammanhang. Jag var med här i riksdagen 1950, när s.k. expertis talade om att en ny åtgärd skulle kosta högst 3 miljoner kronor. Vad kostade der? Hittills har den kostat 20 gånger de miljonerna, och ännu är den inte färdig. Här sägs att det är staten som betalar. Jag tror att vi inte skall behandla staten som om den har obegränsade resurser och använda tillgångarna på uppgifter som icke kan fylla något syfte rättsligt sett. Det har talats om jämlikhet. Jag har under rätt många år både praktiskt och genom studier i rättshistoria kunnat följa utvecklingen på detta område. När jag ganska noggrant läste den proposition som ligger till grund för denna debatt, måste jag säga mig att det är något av Kejsarens nya kläder som man möter i hela framställningen. Teori är väldigt bra, vackra ord kan stimulera, men icke när det gäller rättsfrågor för vanliga människor i detta sammanhang. Det är därför som jag inte kan begripa hur statsrådet Sträng har kunnat släppa loss ett sådant här ekonomiskt förslag på så lösliga grunder som det faktiskt är fråga om. Vi har inte råd att slösa bort så mycket pengar på någonting som icke fyller den uppgift man har föreställt sig. Man talar om att rättshjälp i princip skall kunna lämnas var och en i varje rättslig angelägenhet. Ja, visst låter det vackert. Men vem kan garantera det? Och hur skall man lösa frågan? Man säger att man skall ha en fri prövning då det gäller att anlita juridisk hjälp. Varför har man nu en dubbelbottnad målsättning angiven?

Är det en rättshjälpsfråga? Nej! Sedan är det ju ganska märkligt att man talar om rättstryggheten i detta sammanhang. Justitieministern säger att rättshjälpsreformen är en jämlikhetsfråga och en av de största frågor som man nu förelägger riksdagen. Ja, det kan han naturligtvis känslomässigt säga, men då skall han ju ha en grund för det hela, och det finns inte i propositionen och inte heller i utskottets betänkande. Det är ju rättssökanden som skall ha hjälp. Varför skall vi lägga ned de pengar vi har till förfogande på en organisation och en byråkrati i stället för att ge de ekonomiska resurserna till verklig rättshjälp åt dem som behöver sådan?

Varför inte hålla sig till dessa i stället för att vid sidan om bygga upp en ny organisation, som kommer att ta huvuddelen av pengarna? Det är också ganska märkligt med den rättstrygghet som man talar om. En som har att syssla med rättstryggheten talade ju för en stund sedan, och även om han inte sade det i tydliga ord hade jag en känsla av att han visste att det där talet är ganska genomskinligt i olika sammanhang.

Det sägs här att man skall skapa denna nya organisation, och man talar om juridiskt kunnig personal. Jag kan möjligen säga att visst behövs det väl mera juridisk personal för att kunna tolka vad som ligger i den lag som nu föreslås. Man har en känsla av att även rättshjälpslagens utformning kräver en jurist för att tolka vad lagen innehåller. Och vi får väl ett sådant förfarande att ett centralt organ säger hur man skall tolka lagen för att få rättshjälp, och sedan skall domstolen säga sitt. Varför krånglar vi till det hela, varför ger vi ut dessa belopp och varför vidtar vi dessa personalkrävande åtgärder, när vi ändå inte har sökt att komma till rätta med det verkliga problemet: rättshjälp och likhet inför lag och rätt. Det har talats om att våra tillgängliga ekonomiska och personella resurser skall användas till att eliminera svårigheterna, förkorta processerna osv. Ja, visst skall vi göra det. År 1969 avlät jag en skrivelse till Konungen i en rättsfråga — det gällde visserligen bara ekonomiskt fattiga människor — och den skrivelsen har jag ännu inte fått något svar på. Men jag har på omvägar hört att man inom Sveriges äldsta ämbetsverk har haft personal avdelad för detta ärende, och jag har också tagit del av ett utlåtande som var mycket likt en saga. Jag vill inte säga att det liknade sagan om Kejsarens nya kläder, men innehållet i utlåtandet var helt obefintligt. Jag har som sagt ännu inte kunnat få något besked i det ärendet från justitiedepartementet. De rättssökande har fått finna sig i att den egendom som fråntagits dem av den ekonomiskt starkare nu förstörs på grund av att man inte kommer någon vart med ärendet.

Vidare har det talats om nödvändigheten av att lösa uppkomna problem, och någon sade att vi skulle tillsätta så stor personal och så många juridiskt kunniga biträden som motsvarar efterfrågan. Men är det då ingen som vet hurudan situationen är i våra rättsorganisationer och hur långa väntetiderna är i de olika fallen? Ju mer man ser på denna fråga, desto mer ökar känslan av att den allmänhet som vi skall ge hjälp inte kan få den utlovade hjälpen. Pengarna går i stället till nya utgifter för byråkratin. Herr talman! Jag har den uppfattningen att denna proposition icke fyller det syfte som angivits, och därför ber jag att få yrka bifall till min motion 1467 under punkt A. Jag är helt på det klara med, att om vi skall kunna lösa de frågor det här gäller, så måste vi gå andra vägar. Då måste vi se till att utnyttja de organisationer som redan finns, till dess vi vet vad det nya kommer att kosta och hur stor personal den nya organisationen kräver. Riksdagen skall också komma ihåg att både finansministern och ledamöter från olika partier har förklarat att vi skall försöka hushålla med våra ekonomiska resurser och använda våra tillgångar på bästa möjliga sätt. Det här är att öppna slussar för utgifter, om vilka ingen i dag vet hur stora de blir och om de kommer att fylla någon väsentlig uppgift när det gäller att skapa likhet inför lagen. Avgörande för det är inte bara ekonomin utan också lagens tillämpning och andemening. Herr talman! Jag har velat säga detta därför att jag inte vill medverka till något som — det är jag övertygad om — inte kan motsvara förväntningarna vare sig hos allmänheten eller hos oss i riksdagen. Därför önskar jag att vi avslår propositionen och utnyttjar de resurser vi har inom de organisationer som redan finns.

Herr talman! Jag ser i det framlagda förslaget en viktig reform — dock icke en slutreform — som ytterst gäller den för en rättsstat centrala principen om allas likhet inför lagen. Att det är den centrala principen kan man aldrig komma ifrån. Även om man inte helt kan förverkliga den, skall målsättningen vara denna: allas likhet inför lagen. Vad som i första hand framstår som högst otillfredsställande med den nuvarande ordningen är att endast de ekonomiskt sämst ställda kan få rättshjälp. För att kunna föra sin sak inför domstol skall man vara antingen så fattig att man får fri rättegång eller så rik att man inte behöver ta hänsyn till kostnaderna. De som befinner sig i mellanskiktet avstår många gånger från att tillvarata sin rätt på grund av de kostnader det kan bli fråga om för advokathjälp o. d. Jag ser i det framlagda förslaget en möjlighet att avhjälpa denna brist. Rättshjälp skall medges i sådan utsträckning att ingen av ekonomiska skäl hindras från att tillvarata sina intressen i rättsligt hänseende. Det vore därför önskvärt att de kostnader som åvilar den part som förlorar rättegången inkluderas i kostnadsreglerna i rättegångsbalken. Risken att få bära motpartskostnaden och svårigheten att beräkna den blir nämligen av inte oväsentlig betydelse för de sämst ställdas och mellangruppernas möjligheter att göra sin rätt gällande genom att öppna process för att få en tvistefråga löst. Många gånger är själva kostnaden för den fria rättegången egentligen obetydlig jämförd med motpartens kostnader tillsammans med övriga rättegångskostnader i händelse av förlorad rättegång. Det bör därför övervägas om inte möjligheter till en viss subventionering av motpartskostnaderna bör införas för dem som erhåller rättshjälp. Detta behöver inte medföra en ökning av antalet omotiverade rättegångar. Vissa spärregler bör kunna utgöra en garanti mot omotiverade rättegångar. Om man utgår ifrån principen att ingen av ekonomiska skäl skall hindras från att taga till vara sina möjligheter att få sin rätt prövad, utgör otvivelaktigt risken att få betala motpartens rättegångskostnader ett dylikt hinder. Utan att rikta något omedelbart krav på kostnadstäckning i detta avseende ansluter jag mig till centerpartiets hemställan om att Kungl. Maj:t måtte överväga förslag till lagändring på hithörande område. Men innan detta är genomfört, herr talman, skulle jag önska att de som kommer att anlita den allmänna rättshjälpen också blir upplysta om att det kan bli fråga om ej kända kostnader i händelse av en förlorad rättegång. Jag har exempel på personer som erhållit fri rättegång enligt nu gällande ordning, men som efter en förlorad rättegång fått ikläda sig kostnader som för dem varit ekonomiskt ruinerande. Det bör i fortsättningen bli nära nog en obligatorisk skyldighet att ge klienten verkliga informationer om hans rättigheter men också om hans skyldigheter för att därmed undvika obehagligheter. Jag vill, herr talman, bara med några ord beröra motionen 176 år 1972 som avser skydd för begreppet rättshjälp. Det är tyvärr så att allmänheten i namnet juridisk byrå ser en garanti för att bakom byrån står en advokat eller med honom jämställd person som besitter juridisk sakkunskap. Tyvärr förekommer det inte så sällan att personer, som inte har några som helst juridiska kvalifikationer, innehar och driver juridisk byrå. Som jag framhållit i min motion skall ett villkor för att få använda namnet juridisk byrå vara att det till byrån i fråga är knuten juridisk sakkunskap i form av juridiskt utbildad person. Vederbörande behöver inte vara ansluten till Advokatsamfundet och därmed ha rätt att använda sig av titeln advokat, men det bör vara ett minimikrav att vederbörande har avlagt juridisk examen för att få använda sig av rätten att driva en juridisk byrå. Om en dylik bestämmelse infördes skulle detta säkerligen medföra att åtskilliga icke seriösa juridiska byråer tvingades att antingen upphöra med sin verksamhet eller måste använda sig av annat namn på sina byråer. En sanering på hithörande område skulle hälsas med tillfredsställelse av allmänheten, som i många fall blivit vilseledd i sin uppfattning om de juridiska byråernas sakkunskap beträffande juridiska spörsmål. Jag delar, herr talman, helt utskottets mening att det redan nu finns vissa möjligheter till ingripande men att åtskilliga fall kan förekomma då mera verkningsfulla åtgärder erfordras för att stävja sådana förhållanden som jag påtalade i min motion. Frågan om åtgärder bör närmare övervägas i Kungl. Maj:ts kansli och förslag i ämnet föreläggas riksdagen i lämpligt sammanhang. Det är dock min förhoppning att det inte skall dröja alltför länge innan Kungl. Maj:t förelägger riksdagen förslag till skydd av begreppet rättshjälp.

Herr talman! Propositionen 4 år 1972 har inte gett anledning tiil någon motion eller något annat yrkande från min sida, men jag skulle önska ett klarläggande uttalande på en punkt. Eftersom statsrådet Geijer inte är närvarande skulle jag vara tacksam om utskottets talesman ville förtydliga vad som sägs i propositionen under punkten 19.1, sista styckets sista mening, angående rätt för personal med anknytning till intresseorganisationerna att förordnas som biträde vid rättshjälp. LO-förbundens medlemmar behöver ha tillgång till kvalificerad juridisk hjälp i svårare skadestånds-, yrkesskade-, försäkringsoch vissa vederlagsfrågor, som har samband med medlems arbete för arbetsgivares räkning. För att täcka detta behov har man bildat ett särskilt bolag, LO-Förbundens Rättsskydd AB. Bolaget ägs till 95 procent av LO och till 5 procent av Folksam. Inom detta bolag finns en samlad juridisk expertis med processvana. Bolaget åtar sig uppdrag endast efter en noggrann intresseprövning av frågan huruvida medlemmens rättshjälpsanspråk är rättsligt och ekonomiskt befogat. Vad jag således skulle vilja ha klarlagt i detta fall är om den juristutbildade personalen vid detta bolag äger rätt att förordnas såsom biträde vid rättshjälp.

Herr talman! Jag har redan tidigare motiverat varför jag yrkat bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna. Jag skall inte upprepa de argumenten. Jag lär ändå inte kunna övertyga herr Winberg om att ett stort antal människor här i landet kommer att känna sig tryggare, om de kan vända sig till en statlig advokatbyrå. De bör ha möjlighet till ett fritt val. Herr Hugosson gjorde några reflexioner rörande två motioner som han skrivit under, nämligen motionerna 1465 och 1466. Det är alldeles riktigt, herr Hugosson, att utskottet med ganska stor sympati har behandlat de frågeställningar som tagits upp i motionen 1465 om tvångsskifte i samband med bodelning och om kostnaden för skiljeman. Beträffande tvångsskifte och bodelning har vi inom utskottet funnit att detta är ett mycket angeläget spörsmål. Vi instämmer i väldigt mycket av det som sägs i motionen. Men vi har med hänsyn till de ekonomiska konsekvenser som skulle följa av ett bifall till motionen inte velat gå så långt som motionärerna önskar. Vi tycker dock att det är en så viktig fråga att vi har anhållit att Kungl. Maj:t skall komma med ett kompletterande förslag på denna punkt. Såvitt jag förstår var herr Hugosson tillfredsställd med den åtgärden. Däremot tyckte herr Hugosson att vi kunde ha gått litet längre när det gäller ersättningen till skiljeman, eftersom domstolskommittén i sitt betänkande lagt fram vissa förslag. Men det är just med hänsyn till att det föreligger ett utredningsbetänkande, vilket nu skall remissbehandlas, som vi undviker att ta ställning, även om vi tycker att problemet är intressant och bör lösas. I vad sedan gäller de frågor som väckts i motionen 1466 tycker vi inom utskottet väl att de farhågor som där uttrycks är en smula överdrivna. Vi har motiverat varför vi tycker det. Vi anser att det i de allra flesta fall rör sig om ganska blygsamma belopp. Om man på en advokatbyrå finner att det är ganska uppenbart att vederbörande inte skall behöva betala någonting alls, torde man inte tveka att sätta upp den vadeinlaga eller anna brådskande handling som behövs, även om vederbörande inte kan plocka fram 50 kronor. Om det funnits någon oro bland advokaterna på denna punkt, bör de vara lugnade genom vad utskottet anfört i betänkandet. Herr Börjesson i Falköping var belåten med den behandling hans motion 176 har fått. Däremot tyckte han inte detsamma när det gällde utskottets ställningstagande till yrkandet om viss subvention av återbetalningsskyldigheten för motpartskostnader i de fall man förlorar ett mål. Men vi kan inte göra en reform så fullständig att den täcker alla tänkbara situationer.

Men detta är ett sådant typiskt fall där vi inte bara kan förlita oss på samhällets rättsskydd. Man måste finna en komplettering i en rättsskyddsförsäkring, och det är på denna grund och med hänsyn till de ekonomiska konsekvenser som skulle följa av ett bifall till förslaget i motionen 1469 som utskottet har stannat för att hemställa om avslag på motionen. Sedan ställde fru Sigurdsen en fråga till utskottets talesman. Jag skulle utan vidare svara ja på den, men eftersom jag faktiskt i detta fall har haft ett samtal med justitieministern och fått kompletterande upplysningar skall jag redogöra för hans syn på saken. Han säger att man på fru Sigurdsens fråga om personalen vid LO-Förbundens Rättsskydd AB får förordnas som biträde vid rättshjälp kan svara att enligt 21 § rättshjälpslagen till biträde skall förordnas advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller annan, som är lämplig för uppdraget. Vidare föreskrivs att om den rättshjälpssökande föreslagit någon som är lämplig skall denne som regel förordnas. Det har också i propositionen förklarats att personal med anknytning till intresseorganisationer bör kunna förordnas till biträde vid rättshjälp. Det föreligger alltså inget hinder för att personal vid Rättsskyddsbolaget förordnas till biträde. Tvärtom bör det i många fall vara lämpligt att utnyttja den erfarenhet som finns hos denna personal. Det är alltså justitieministerns uppfattning, som jag har velat meddela fru Sigurdsen.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att fröken Bergegren inte har övertygat mig om det bärande i argumenten för statliga advokatbyråer. Jag kan inte se varför det skulle vara tryggare för den enskilde att vända sig till en statlig advokatbyrå. Också på statliga advokatbyråer kan det väl finnas både skickliga och mindre skickliga advokater, precis som på enskilda advokatbyråer, så därvidlag är det ingen skillnad! Jag tror i stället att det är mera tryggt för den enskilde om det finns ett stort utbud av advokater och juridiskt skolade biträden, som kan ge de enskilda medborgarna en god hjälp i rättsliga angelägenheter.
Herr talman! Jag är medveten om, fröken Bergegren, att det här är fråga om subventionering, om att man skall kunna hjälpa i vissa speciella fall när svårigheter föreligger för den rättshjälpssökande att få sin rätt tillgodosedd. Jag anser dock att det borde finnas möjlighet för Kungl. Maj:t att under speciella omständigheter ge viss subventionering till den person som skall söka rättshjälp för att säkra honom från ekonomiska förluster i den händelse han förlorar rättegången. Jag har rent av upprörande exempel på fall där en person fått fri rättegång, men förlorat målet och fått ikläda sig dryga rättegångskostnader för motparten som varit ekonomiskt ruinerande för vederbörande. Det kan inte vara riktigt! Vad jag skulle önska i sammanhanget är att man skall upplysa den som söker fri rättegång — när han söker — om att risker kan föreligga för att han skall få betala motpartens kostnader. Denna upplysning kan lämnas på vederbörande rättshjälpsanstalt.
Herr talman! Det var egentligen herr Börjesson i Falköping som uppkallade mig, ty han vidgade statens åtagande i ekonomiskt avseende till att gälla även sådana fall där den hjälpsökande förlorar ett mål. Staten skulle enligt herr Börjesson vara betalningsskyldig mot den som öppnar en rättegång och om han förlorar målet. Sedan kräver herr Börjesson att man skall klargöra rättigheter och skyldigheter, kostnader m.m. Jag har inte uppfattat att rättshjälpsorganisationen skulle fungera som en domstol, innan frågan är prövad av domstol. Vidgar man det hela, vet man inte var det slutar. Därför, herr talman, vidhåller jag under punkten A mitt yrkande om bifall till motionen 1467.

Herr talman! Jag ber om överseende för att jag på nytt tar till orda, men jag vill säga till herr Lundberg att det inte alls är meningen att rättshjälpsanstalterna skall vara något slags domstolar. Vad jag vill ha sagt i sammanhanget är att rättshjälpsanstalterna skall upplysa vederbörande om de eventuella risker som föreligger. När jag talar om att man under speciella omständigheter borde medge en viss subvention, är avsikten därmed att söka hjälpa de svaga i samhället. Om jag inte missminner mig, står herr Lundberg hellre på den svages sida än på den rikes. Det gäller här att skydda de svaga i samhället.
Herr talman! Det är väl inte på det sättet att man skall avväga rika eller fattiga. Jag har i rättshjälpen sett en möjlighet att hjälpa de behövande. Därför har jag protesterat mot en lagstiftning som avdelar de ekonomiska resurserna för själva organisationen i stället för att använda dem till att öka möjligheterna till rättshjälp. Staten kan emellertid inte ta på sig hur stora kostnader som helst; det måste finnas en viss begränsning. Ingen har angivit hur stora kostnaderna blir i fråga om rättsförfarandet i vårt samhälle. Vi vet vad som har skett i Frankrike, och vi skall vara försiktiga så att vi inte släpper loss ett processande, som överstiger våra krafter i det sammanhanget.

Herr talman! De frågor som vi nu skall behandla gäller kulturändamål, och kultur tolkas här uppenbarligen i konventionell mening. I den offentliga debatten förekommer ju ofta ett vidgat kulturbegrepp, som omfattar också miljöfrågor, social trygghet, förhållanden på arbetsplatserna och alla möjliga slags mänskliga relationer. Om kulturutskottet skulle åta sig alla de frågorna, finge väl övriga utskott inte så mycket att göra. Vad vi i dag har att behandla gäller närmast de s.k. sköna konsterna, medan riksdagen tidigare tagit ställning till angränsande anslagsfrågor för arkiv och museer. Herr talman! Det var som bekant efter att centerpartiet hade lämnat koalitionen 1957 som det började bli fart på kulturpolitiken här i landet. Under 1960-talet skaffade sig Sverige ett betydande försprång framför jämförliga länder när det gällde kulturpolitiska insatser. Man blir ständigt påmind om det, när man i andra länder letar efter kulturpolitiska uppslag. Ibland hittar man originella idéer men aldrig totala insatser som kan mäta sig med de svenska. Förra året träffade jag en holländsk kollega och passade på att fråga honom vad som hänt med kulturpolitiken under den nya borgerliga koalitionsregeringen i Holland. Ja, sade han, de har tiodubblat biblioteksersättningen. Därmed avsåg han dock inte någon motsvarighet till den svenska uppfinningen utan den avgift som envar holländare har att erlägga för att alls få lov att låna böcker på offentliga bibliotek. Kulturen sitter alltså trångt litet varstans. I en intressant artikel nyligen har kulturrådets ordförande Paul Lindblom vänt sig mot tanken att man skall behöva spara på kulturanslagen. Man borde tvärtom kunna låta deras andel öka på bekostnad av någon annan anslagspost. Personligen har jag sympati för den tanken. Man kunde t.ex. tänka sig att kulturen skulle få litet mer på bekostnad av försvaret. Jag är övertygad om att utbildningsministern slåss energiskt för kulturens del av den stora budgetkakan, och jag önskar honom lycka till i hans fortsatta ansträngningar. I årets strama budget kan man inte säga att kulturen blivit sämre behandlad än en rad andra ändamål. Totalt är det fråga om en ökning med 25 miljoner på det här avsnittet. Om man räknar bort automatiken, är det möjligen en reell ökning på 7 miljoner. Och när kulturutskottet i sin tur får Kungl. Maj:ts förslag, kan vi naturligtvis inte dekretera att andra utskott skall skära ned anslag som de ansvarar för så att det blir mer över till kulturen. Vi tvingas därför att noga pröva prioriteringarna inom kultursektorn. Varje ytterligare ökning på den här posten måste betalas av skattebetalarna. Hur skall man då bedöma de här prioritetsfrågorna? I en vpk-motion, som tydligen har författats av någon av de mera vildsinta fraktionerna inom den kommunistiska riksdagsgruppen, tycks man vilja vända sig mot anslag till ”etablerad kvalitativ kultur i de former som avpassats för överklassen”. Detta är tonfall som ger mig ett intryck av en föraktfull och nedlåtande inställning till arbetarklassen. När det gäller kvalitetskravet i kulturpolitiken vill nog inget annat parti än vpk släppa efter på det som grundval för kulturpolitiska åtgärder. Vpk säger sig vilja slå ett slag för s.k. fria grupper inom olika konstområden, och det är en fråga som jag får anledning återkomma till. Större principiellt intresse har folkpartiets begäran om förslag till en statlig kulturfond som man i år återkommer till. Man förklarar nu att den föreslagna fonden skulle ha vissa likheter med anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål, men man vill ha större flexibilitet, en allsidigt sammansatt styrelse och tydligen mycket mera pengar. Alla de andra partierna har insett att detta aktualiserar allvarliga prioritetsfrågor och att uppslaget inte gärna kan prövas utan hänsyn till kulturrådets kommande förslag. Att det skulle vara bra med pengar som kunde ge enskilda personer möjligheter att genomföra specialprojekt, t.ex. att skriva en bok eller en teaterpjäs eller att komponera ett musikverk, behöver väl inte förnekas, och jag förutsätter att motionärerna menar att ett sådant projektstöd skall kunna utgå också till personer som inte tillhör etablerade kulturarbetarorganisationer. I en moderatmotion nr 1059, präglad av en ganska förskräckande okunnighet om socialdemokratisk kulturpolitik, hävdas att ökningen av de statliga kulturanslagen inte varit imponerande, men man yrkar inte i motionen på någon ytterligare ökning. Man ägnar sig i stället åt att slå in öppna dörrar genom att kräva en kraftfull inriktning av det kulturpolitiska arbetet mot att skapa arbetstillfällen och ge kulturarbetarna ersättning för utfört arbete. Vad som utmärker nästan varje delpost av kulturanslagen är ju annars att de ger kulturarbetarna arbetstillfällen med ty åtföljande ersättning. I flera motioner, bl.a. från centerpartister, förekommer krav på en decentralisering av kulturpolitiken som ligger i linje med samtliga partiers målsättningar och sannolikt också med huvudtankarna i kulturrådets kommande förslag. En riktig utgångspunkt för prioritetsfrågorna inom kultursektorn är de överläggningar som förekommit mellan utbildningsdepartementet och Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd . Riksdagen begärde förra året enhälligt sådana förhandlingsliknande överläggningar, och utskottet har kunnat övertyga sig om att de prioriteringar som utbildningsministern förordat i allt väsentlig överensstämmer med vad som kommit fram vid överläggningarna med KLYS. Särskilt gäller det behovet av ytterligare insatser för bildkonstnärer och konsthantverkare som är de sämst ställda kulturarbetargrupperna. Men hur har nu oppositionspartierna bedömt prioritetsfrågorna mot denna bakgrund? Utöver de 7 miljoner kronor i reella ökningar för hela denna sektor som budgetförslaget innebär har kommunisterna motioner om ytterligare 10 miljoner enbart till biblioteksersättning, 2,8 miljoner till olika teaterändamål och några hundra tusen till olika centrumbildningar. Bildkonstnärerna och konsthantverkarna har alltså inte fått komma med på kommunisternas julgransplundring. I kommunisternas reservationer finns av detta kvar 2 miljoner till författarna och 3 miljoner huvudsakligen för teaterändamål. Herrar Sundman och Ahlmark har som motionärer varit lika generösa som kommunisterna mot författarna men inte brytt sig om övriga kulturarbetare. Centern vill ge 2 miljoner till författarna utöver Kungl. Maj:ts förslag och ingenting åt andra grupper. Folkpartiet tyckte att 2 miljoner åt författarna och 300 000 åt bildkonstnärerna kunde vara en lämplig fördelning. Moderaterna sade sig vilja ge lika mycket till författarna som de andra oppositionspartierna men påstod att det bara skulle kosta 1,3 miljoner kronor som man ville spara in genom att rasera väsentliga delar av Riksutställningars verksamhet. I slutomgången har de fyra oppositionspartiernas utskottsmajoritet enats om ett par miljoner till författarna men inte om något annat. Kommunisterna har alltså inte vunnit stöd för sina övriga motionskrav. Moderaterna, som försäkrade att de inte ville öka kulturanslagen, har lagt sig 2 miljoner kronor över Kungens förslag. Det är samma parti som ständigt predikar för oss om nödvändigheten av omedelbara besparingar. Det är en ömklig syn. Socialdemokraterna kan naturligtvis inte behandla prioritetsfrågorna på detta lättfärdiga sätt. Vi noterar med uppskattning att utbildningsministern har räknat upp anslaget till konstnärsstipendier med drygt 900 000 kronor. Däremot ställer vi oss något kritiska till hans anslagsberäkning för biblioteksersättningen. Han räknar med att hans förslag på denna punkt, som redan det innebär vissa förbättringar, skall medföra en kostnadsökning på 780000 kronor. Eftersom han förefaller att ha underskattat biblioteksutlåningen, som ersättningen bygger på och som bidrar till att författarfonden ständigt ökar även vid oförändrade grundbelopp, tror vi att det snarare blir fråga om 1,3 miljoner kronor. Enär bildkonstnärer och konsthantverkare är dubbelt så många som medlemmarna i Sveriges författarförbund tycker vi inte det ser ut att vara en rättvis fördelning. Alldeles särskilt som det framgått av överläggningarna med KLYS och av olika undersökningar att bildkonstnärer och konsthantverkare är speciellt utsatta i nuvarande konjunkturläge finner vi det motiverat att ytterligare öka insatserna till deras förmån. Det gäller för övrigt också medlemmar av en del fria teateroch dansgrupper som har det extra besvärligt. För att tillgodose dessa önskemål föreslår vi en ökning av Bidrag till särskilda kulturella ändamål med 900 000 kronor utöver Kungens förslag. Men det förutsätter naturligtvis att riksdagen avstår från den ensidiga satsning på ytterligare ökning av biblioteksersättningen som utskottsmajoriteten har förordat. Socialdemokraternas reservationer är också utformade i enlighet härmed.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

Herr talman! Vid punkten 1 i föreliggande betänkande från kulturutskottet, som behandlar bl.a. dagens kulturliv och kulturpolitik, har fogats två reservationer, en från de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet och en av mig. Båda reservationerna behandlar vårt partis motion nr 673.

Men för socialdemokraterna i utskottet har det inte räckt att på detta korrekta sätt avstyrka vårt motionsyrkande. Man har från det hållet avgivit en särskild reservation — reservationen A 1 a — och det står naturligtvis socialdemokraterna fritt att göra det. Men i inledningen till den reservationen har man gjort ett återfall till det kalla krigets dagar. Efter att ha konstaterat att vår motion ger en helt orealistisk bild av det verkliga förhållandet framhåller man i denna socialdemokratiska reservation att Sverige har ett betydande försprång när det gäller statliga insatser för ett mångsidigt kulturutbud och att garantierna i Sverige för den konstnärliga friheten är starkare än i andra demokratier. Sedan kommer den billiga klyschan ”långt starkare än i de länder, från vilka motionärerna närmast synes hämta sin ideologiska inspiration”. Låt mig först säga, herr talman, att vänsterpartiet kommunisterna hämtar sin inspiration till kraven i våra motioner från de svenska kulturarbetarna, vilket de socialdemokratiska reservanterna lätt skulle kunna konstatera, om de tog reda på vad som rör sig bland flertalet kulturarbetare i dag i vårt land. Sedan vill jag säga att sådana här gamla antikommunistiska klyschor kan möjligen moderaterna någon gång förfalla till, men det är förvånande att man från socialdemokratiskt håll börjar avfärda krav som vårt parti ställer med dylika skrivningar. Jag anser att hela den meningen är ovärdig i ett kulturutskottets betänkande, och jag undrar: Skall det bli en vana att socialdemokraterna i utskottet avfärdar förslag som kommer från vårt parti med dylika billiga klyschor? Sedan vill jag återkomma till vår enligt socialdemokraterna helt orealistiska bild av de verkliga förhållandena här i Sverige, och då vill jag också gå över till min reservation A 1 b. Där hävdar jag att det underläge mot den kommersialiserade antikulturen som kulturen nu befinner sig i kan motverkas. Jag hävdar vidare att det bästa i den etablerade kulturen, det som strävar efter att i en eller annan form återspegla allmängiltiga situationer och problem, kan göras bättre tillgängligt för folkflertalet samt att folkflertalet kan och måste erövra ett större inflytande och få en större del av de kulturella värden som skapas. Jag hävdar vidare i min reservation att åtgärder kan vidtas för att möjliggöra för och stimulera de breda skikten i samhället till att delta i kulturellt skapande och i kulturell kommunikation, samtidigt som de kulturellt yrkesverksamma kan ges en social och ekonomisk trygghet och tillförsäkras rimlig ersättning för sina verk. Skulle detta, som alltsammans är baserat på vår motion 673, vara en helt orealistisk bild av förhållandena? Tycker man det, måste man sannerligen vandra omkring i så tät dimma eller så ogenomträngligt mörker att man inte har förmåga att se, höra eller urskilja.

Det står också i vår motion att man genomfört vissa förbättringar av kulturskaparnas villkor men att kulturarbetarnas egen fackliga kamp härvidlag spelat en avgörande roll. Nej, herr talman, jag bestrider att vi i vår motion målat upp en helt orealistisk bild av de verkliga förhållandena, såsom de socialdemokratiska reservanterna påstår. Inte heller anser jag att vår motion, såsom utskottet skriver, ger en negativ bild av de verkliga förhållandena på kulturlivets område.

Och är det inte i full överensstämmelse med verkligheten och också positivt att kulturarbetarna skapat sina egna distributionsorgan, de s.k. centrumbildningarna, för att förbättra sin sociala situation och förmedla ett kvalitativt, icke-kommersiellt utbud av kultur? Denna utveckling finner vi verkligen värdefull, och den bör därför stödjas bättre än hittills. Till bilden hör också att dessa kulturyttringar, vilka måste ses som en fortsättning av den folkliga, upplysande arbetarkulturen, ofta är samhällskritiska, och på grund av detta har inte bara reaktionära grupper i samhället utan också representanter för statsmakten och ledningarna för de stora etablerade organisationerna bekämpat dem på olika sätt. Vi anser att man också i dessa fall måste värna och slå vakt om det fria konstnärliga skapandet. Herr talman! Med vad jag sagt ber jag att få yrka bifall till reservationen A 1 bi utskottsbetänkandet. I reservation A 2 vid punkt 1 — den avser vissa teaterfrågor, framförda i motion 1069 — hemställer vi att riksdagen som sin mening skall ge till känna vad vi anfört. Vi understryker i reservationen den vitaliserande betydelse de fria teatergrupperna haft och har. Den spridning av och aktivering till skapande dramatisk verksamhet som dessa grupper initierat bör få en fortsättning. Dessutom anser vi att de förslag om länsoch regionalteater som lagts fram av bl.a. kulturrådet snarast bör förverkligas. Vi vill också att huvudmannaskapet för dessa ensembler skall ligga i den region där teatern verkar, detta för att motverka centralisering och därmed lätt uppkommande byråkratisering och styrning av verksamheten. Utskottet avstyrker vårt yrkande med motiveringen att det här skulle vara fråga om en prioritering av vissa önskemål inom teaterområdet och vill bl.a. därför inte göra något uttalande. Ja, på ett sätt är det fråga om en prioritering, nämligen i så måtto att vi vill bredda teaterverksamheten och därför anser att en ökad satsning på regionalteater är den väg man måste gå. Ett dylikt tillvägagångssätt synes också ligga väl i linje med de intentioner som kulturrådet kommer att presentera. Jag ber, herr talman, få yrka bifall till reservationen 2. Därefter övergår jag till reservationen 5. Den handlar om slopande av inträdesavgifter vid statliga museer och kulturminnen. Utskottet säger att detta kommer att medföra ett avsevärt inkomstbortfall för dessa institutioner. Ett krav skulle då bli ökade anslag för att kunna upprätthålla verksamheten i oförändrad omfattning. Därför avstyrker man vårt yrkande. Vad utskottet skriver är alldeles riktigt. Det blir bortfall av inkomster, och ökade anslag måste beviljas. Men detta anser vi vara fullt i sin ordning, vilket vi också uttryckt i vår reservation. Där hävdar vi att avgifternas slopande lämpligen skall ske successivt och att anslagen höjs i motsvarande mån så att verksamheten inte blir lidande. Och detta vill vi att utskottet skall ge till känna för Kungl. Maj:t. För allmänheten är detta gynnsammare, och det kommer enligt vår uppfattning att uppfattas positivt. Kulturen kommer att bli lätttillgängligare, och vi anser det bättre och framför allt rättvisare att det belopp som inträdesavgifterna uppgår till täcks av skattemedel och betalas av skattebetalarna i gemen. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 5 i utskottsbetänkandet. De statliga teatrarnas tillhörighet till Svenska arbetsgivareföreningen tar vi upp i motionen 1069 och i reservationen D vid punkten 7. Vi kräver att de statliga teatrarna skall lämna SAF. Utskottet säger att vissa praktiska olägenheter av detta inte torde kunna undvikas och avstyrker motionen. Som alla vet är SAF de svenska arbetsköparnas organisation och styrs helt av dessa. Vi anser att statliga företag liksom andra statliga institutioner inte skall tillhöra detta organ och därmed inte heller styras av denna organisation. Tillhör man en sådan organisation måste man underordna sig dess beslut och t.ex. drivas ut i en lockout. Dessutom innebär medlemskapet i SAF att samhällspengar, dvs. skattepengar, används för en finansiering av organisationen, och detta är enligt vår uppfattning icke acceptabelt. Det finns numera andra organisationer för förhandlingsändamål. Därför anser vi att de statliga teatrarna skall följa LKAB:s exempel och gå ur SAF och att riksdagen som sin mening ger detta till känna. Därmed yrkar jag bifall till reservationen D vid punkten 7. Herr talman! Under E vid punkten 12 har vi vidare en reservation som gäller Bidrag till särskilda kulturella ändamål. Som framgår bl.a. av våra motioner 673 och 1069 anser vi med rätta att det samhälleliga stödet åt de tidigare nämnda centrumbildningarna är helt otillräckligt, likaså det anslag som utgår från teateroch musikrådet till fria teateroch dansgrupper. Dessa grupper svarar för en sjättedel av teaterproduktionen i landet men får nu en knapp hundradel av anslagen till de institutionaliserade teatrarna. Vi menar att teateranslagen är otillräckliga både till de institutionaliserade teatrarna och till de fria grupperna, men de senare är särskilt missgynnade. Därför yrkar vi på en höjning av anslaget under Genom denna anslagshöjning skulle man bättre kunna tillmötesgå kraven från de fria grupperna och också lämna bättre stöd till kulturarbetarnas egna distributionsorgan, de s.k. centrumbildningarna. Det räcker nämligen inte att man helt allmänt uttalar sin uppskattning av en verksamhet — man måste låta de vackra orden följas av handling. Och handling i dessa fall rör sig först och främst om pengar, som är oundgängliga nödvändiga för verksamheten. Jag yrkar bifall till reservationen E 1 vid punkten 12. Herr talman! Med detta skulle jag så kortfattat som möjligt ha motiverat de reservationer jag fogat till utskottsbetänkandet. Jag vill nu övergå till att helt kort kommentera de två särskilda yttranden av mig som också finns i betänkandet. Det särskilda yttrandet vid punkten 1 tar upp en hel del övriga krav, som vi har ställt motionsvis men som vi i dag inte har lämnat reservationer för. Det gäller bl.a. förslag till statliga normer för aktivitetslokaler i varje bostadsområde, där utövande av musik, konst, teater osv. skall bli möjligt. Vidare har vi krävt att bestämmelser skall utarbetas för dels statsbidrag till konstnärer för det arbete som de nu gratis och såsom en kulturell service ställer till förfogande i form av utställningar, dels statsbidrag till kommunerna för att stimulera dem till anordnande av kommunala konstsalonger. Till kraven hör också att låta utreda de lämpligaste formerna för stöd till bokutgivningen för nya författare. Att vi i dag inte har avgivit några reservationer i detta fall beror på att dessa frågor antingen har varit under utredning och nu remissbehandlas eller är under utredning. Vi har då särskilt pekat på kulturrådet, MUS 65 och litteraturutredningen. Vi vill därför i dag avvakta något härvidlag för att se vad som kommer av utredningarna, men det betyder inte att vi har avskrivit frågorna, utan vi får eventuellt återkomma om så skulle erfordras. Mitt särskilda yttrande 2 c vid punkten 4 gäller biblioteksersättningen till författarna. Som framgår härav har vi anslutit oss till förslaget om 18 öre, som har vunnit majoritet i utskottet. Detta har vi gjort trots att vii vår motion krävt 30 öre, vilket också krävs i motionen av herrar Sundman och Ahlmark. Beträffande denna fråga anser jag det vara onödigt att uppta kammarens tid vid denna sena timma. Herr Sundman kommer att närmare gå in på denna problematik.

Herr talman! Till kulturutskottets betänkande nr 18 finns fogade elva reservationer och fyra särskilda yttranden. Man skulle kunna tro att detta avspeglar svåra motsättningar inom utskottet kring de viktiga kulturfrågor som betänkandet behandlar. Så är faktiskt inte alls fallet. I en fråga har meningarna brutit sig, nämligen beträffande biblioteksersättningen, där socialdemokraterna är i minoritet. Majoriteten förordar en höjning av biblioteksersättningen till 18 öre. Det är nog knappast möjligt att hävda att detta skulle vara en oberättigad ersättning till författarna, då KLYS 1968 stödde författarnas krav på 25 öre och år 1970 hävdade att kravet på 25 öre redan torde vara otillräckligt. Enligt majoritetens mening har dock det ekonomiska läget inte gjort det möjligt att enas om högre belopp än 18 öre. Låt mig i detta sammanhang ta upp det särskilda yttrande som herr Nilsson i Agnäs och jag har fogat till betänkandet. I den moderata kulturmotionen 1059 hävdas att det borde vara möjligt att finansiera en höjning av biblioteksersättningen med en motsvarande minskning av Bidraget till särskilda kulturella ändamål. Detta skulle då ske genom att man begränsade försöksverksamheten med Riksutställningar, särskilt administrationsapparatens omfattning och antalet producerade utställningar. Riksutställningar har haft en föredragning inför utskottet, då jag på grund av sjukdom ej var närvarande. Utskottet fick då den uppfattningen att en sådan nedskärning av anslaget skulle innebära ett alltför drastiskt ingrepp. Vi har i det läget inte ansett oss kunna göra annat än ansluta oss till majoritetens skrivning. Det bör dock erinras om att Riksutställningar är en försöksverksamhet, ledd av 1965 års museioch utställningssakkunniga. Detta och mycket annat som avspeglas i reservationer och särskilda yttranden är dock detaljer i det stora betänkande som nu föreligger. Den allmänna kultursynen är det väsentliga. Och där finner jag anledning att vara djupt tacksam för den enighet som råder.

Det finns dessutom anledning att rikta ett särskilt tack till herr Björk i Göteborg och hans partikamrater i utskottet för den särskilda skrivning om principerna för kulturpolitiken som de har utformat i sina reservationer. Det är kanske litet svårt att förstå varför detta, som vi nu är så eniga om, skall stå i en reservation. Möjligen är anledningen att de socialdemokratiska utskottsledamöterna har funnit det angeläget att särskilt betona för departementschefen att han bör arbeta efter ersättningsprincipen och söka prioritera anslagen så att flera arbetstillfällen erbjuds kulturskaparna. Herr Björk önskade honom nu också särskilt lycka till. Jag har naturligtvis den största förståelse för att de socialdemokratiska utskottsledamöterna ansett sig förhindrade att helt desavouera departementschefens anslagsberäkning för biblioteksersättningen och ansluta sig till majoriteten. Tydligen har de dock under hand övertygat honom om att ytterligare pengar behövs också för andra kulturskapare, enligt principen om ersättning, för i en följdreservation yrkar socialdemokraterna på ytterligare 900 000 kronor, om utskottsmajoritetens förslag om höjning av författarersättningen faller.

Detta torde innebära att den tiden nu är ganska nära då man löst problemet kring ”förhandlingsliknande överläggningar” och kan uppta regelrätta förhandlingar med t.ex. författarna om biblioteksersättningen. Jag anser alltså, herr talman, att vi med detta betänkande — om riksdagen följer utskottets förslag, vilket jag förutsätter — har tagit ett betydelsefullt steg framåt då det gäller svensk kulturpolitik.